Herr talman! Jag kan först instämma i de synpunkter som här har anförts när det gäller tidpunkten för avlämnandet av propositionen och när det gäller oklarheten i formuleringarna i propositionen. Det stämmer rätt väl in i den bild man har fått av civildepartementet. Däremot har jag inte samma mening i övrigt som herr Werner i Malmö. Han ifrågasatte om mittenpartiernas representanter i konstitutionsutskottet här hade stöd från sina partier. Jag kan för folkpartiets del säga att vi sedan länge har varit pådrivande i frågan om vidgad arbetsdemokrati, och vi vill inte att arbetsdemokratin skall stanna upp framför portarna till de statliga och de kommunala myndigheterna. Vi tror att ett ökat inflytande för de anställda över sin arbetsmiljö har ett värde från många utgångspunkter. Jag måste nog säga att jag har litet svårt att förstå varför det förslag som vi nu behandlar skulle stå i strid med den representativa demokratins principer och med den kommunala självstyrelsen, särskilt med tanke på att det ju här bara handlar om närvarooch yttranderätt, men icke om beslutsrätt. Om det hade varit fråga om beslutsrätt hade jag kunnat förstå att herr Werner anförde dessa synpunkter. Jag har observerat att man från kommunaltjänstemannahåll har begärt att också få beslutsrätt, och jag vill gärna säga att jag tror man kan finna former för att ge de anställda också viss beslutanderätt utan att fördenskull den kommunala demokratins grundläggande principer behöver sättas ur spel. Detta gäller givetvis inte full beslutsrätt i alla frågor — det är omöjligt i både statliga myndigheter och kommunala nämnder och styrelser — men nu är det inte fråga om att ge beslutanderätt, och då har jag svårt att förstå varför den representativa demokratins principer skulle sättas ur spel därför att man går med på det här förslaget. Propositionen 97 är i vissa avseenden en ofullständig produkt. På flera punkter borde utformningen av arbetsdemokratin på det kommunala fältet ha utretts grundligare innan förslaget framlades. Det gäller t.ex. begränsningen av närvarorätten vid behandlingen av vissa frågor, det gäller formerna för att utse de anställdas representanter och det gäller frågan om ansvarsreglerna för representanterna. Dessa ting måste bli föremål för en betydligt noggrannare prövning innan man kommer fram till den slutliga utformningen av arbetsdemokratin på det kommunala området. Karaktären av försöksverksamhet i det här fallet gör emellertid att vi inte nu föreslår några ändringar, men jag vill påpeka att vårt bifall till propositionen på dessa punkter ingalunda innebär någon bindning för framtiden. På en punkt har vi velat göra en ändring av propositionens förslag redan nu. Det gäller vem som skall ges rätt att besluta att sådan försöksverksamhet kommer till stånd. Jag tycker att propositionen därvidlag föreslår en ganska krånglig ärendegång — den innebär ju att den kommunala nämnd eller styrelse som vill ha sådan försöksverksamhet får göra en framställning till kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen får gå till fullmäktige, och att fullmäktige sedan får skriva till Kungl. Maj:t och begära att få denna rätt.

Jag föreställer mig att — CI GS — regeringen inte tänker sig att man skall avslå framställningar som kommer Närvarorätt vid från kommunfullmäktige eller landstingen, där de själva begär att få ha sammanträde med försöksverksamhet.

Herr talman! Först ett par ord till herr Molin. Han säger att folkpartiet inte i fråga om företagsdemokratin vill göra halt inför den kommunala förvaltningens portar, och det vill förvisso icke vi heller. Men vi menar att det finns fora för denna företagsdemokrati, nämligen företagsnämnder och samarbetsnämnder och även nämndsammanträden. Det finns inom lagens gränser möjligheter till det redan nu. Sedan för han in resonemanget om beslutsrätt och yttranderätt som herr Johansson i Trollhättan också var inne på. Det finns ingen definitiv åtskillnad på de båda funktionerna. Yttranderätten, diskussionen, leder ju fram till ett beslut. Det är inläggen som kommer att prägla besluten, och i mindre seriösa sammanhang brukar ofta ordföranden säga att diskussionen får utgöra svar på frågan. Det sker väl inte i nämnder och styrelser, men det visar att diskussionen är en del av beslutet. Det är alldeles uppenbart. Herr Johansson i Trollhättan undvek att kommentera Agne Gustafssons inlägg i denna fråga, som jag har refererat till. Det var kanske klokt. Vi vet ju att det råder olika meningar om rätt mycket inom det socialdemokratiska partiet. Men han konstaterade inledningsvis att valet bör slå igenom och bli bestämmande för politiken. Och han säger att när det gäller arbetsförhållandena, arbetsmiljön och sådant bör självfallet de anställda vara med. Visst skall de vara med i de sammanhang jag nämnde, men hur går det med den politiska balansen, herr Johansson? Jag fick ingen kommentar på den punkten.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan är en utmärkt försvarsadvokat för en i vissa stycken bristfällig proposition.

Till de tunga frågorna räknar jag för det första frågan om vilka områden som skall omfattas av insyn och närvarorätten och för det andra och framför allt den mycket viktiga delen om ansvarsreglerna för dessa representanter. Det är enligt mitt sätt att se ytterst otillfredsställande att det inte finns någonting med om detta. Det är de bristerna i propositionen som vi har påtalat och som — det förstår jag — gör att man från majoritetens sida gärna vill bibehålla nuvarande formella rätt för Kungl. Maj:t att medge tillstånd till försöksverksamhet. Det hade varit bättre att gå den andra vägen med ramlagstiftning — en mycket vid sådan men omfattande principiellt tunga frågor — och ge kommunerna suverän rätt att själva besluta om försöksverksamheten. Herr Johansson i Trollhättan säger att det bör gå att förena företagsdemokrati och politisk demokrati i de kommunala församlingarna. Ja, självfallet måste det gå. I annat fall skulle vi icke ha varit med om att i princip tillstyrka propositionen.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Werner i Malmö att det naturligtvis är en väldigt stor skillnad mellan att ge representanter för de anställda en begränsad närvarorätt i vissa frågor och att ge dem en generell rätt att deltaga i omröstningar och fatta beslut. Det är en högst avgörande skillnad mellan de två vägarna. Enligt min mening är det först om man väljer den senare vägen som man kan aktualisera om en sådan här vidgad arbetsdemokrati står i strid med den kommunala självstyrelsen. Jag tyckte inte att herr Werner lyckades försvara det påstående som görs i den moderata reservationen, nämligen att denna försöksverksamhet synes oförenlig med den representativa demokratin. Jag vill bestrida att det förhåller sig så. Herr Johansson i Trollhättan hade litet svårt att förklara varför man skulle gå till Kungl. Maj:t med dessa frågor, vilket herr Boo också påpekade. För herr Johansson i Trollhättan blev så att säga bristerna i beredningsarbetet inom civildepartementet ett argument för att departementet i efterhand skulle få korrigera kommunerna. Jag förstår att herr Johansson i Trollhättan vill ha det så. I mitt fall är förtroendet för kommunalmännen större än förtroendet för civildepartementet, och jag vill därför inte ha med den bestämmelsen.

Herr talman! Till herr Molin vill jag säga att frågorna naturligtvis kan begränsas till arbetsmiljöfrågor och sådant, men lagen garanterar inte detta. Där står bara att det kan begränsas till speciella frågor. Det är självfallet skillnad på debatten och beslutet — det begriper t.o.m. jag, herr Johansson i Trollhättan. Men jag vet också att beslutet bör präglas av debatten. Om man inte är en partipolitisk robot måste man ta intryck av de argument som framläggs innan man beslutar. Där finns förvisso ett samband som det inte går att komma ifrån. Vad sedan domkapitlet beträffar så var det ett olyckligt exempel. Där är visserligen ledamöter från de mest skilda håll men de tillhör ju alla den utvalda församlingen så det är ingen parallell. När det gäller skolstyrelsen och lärarrepresentationen tycker jag nog att det är värt en något längre kommentar.

Herr talman! Som kommunalanställd har jag naturligtvis med stort intresse tagit del av proposition 97 med förslag till lag om närvarorätt vid sammanträde med kommunal eller landstingskommunal nämnd. Av vår motion framgår att frågan väckts av vänsterpartiet kommunisterna i riksdagen redan 1966. Anmärkningsvärt är att först när frågan om representation i de privata företagens styrelser aktualiseras då kommer frågan om inte också de kommunaloch landstingsanställda borde ges samma rätt. Att stat och kommun borde gått före med gott exempel har man tagit ganska lätt på, likaså att stat och kommun borde vara mönsterarbetsgivare — ett begrepp som de kommunalanställda mer och mer protesterar mot. Nu kan det sägas att de anställda inom kommuner och landsting genom sina företagsnämnder har andra möjligheter till insyn än anställda inom den privata verksamheten. Men om man går ut till de kommunalanställda och frågar efter deras uppfattning om möjligheten att påverka sin egen arbetssituation så hittar man säkert inte många som är nöjda med företagsnämndsverksamheten såsom den nu bedrivs. De ändringar som skett i företagsnämndsavtalet är inte tillräckliga för en så positiv uppfattning. Om man läser vpk:s motion från 1966 och de krav som där ställdes, kan man bara konstatera att de kraven är lika aktuella i dag, längre har vi alltså inte hunnit. Kommunalarbetareförbundet har i två likalydande skrivelser till civiloch inrikesdepartementen som sin mening framfört att det är angeläget att det vidgade arbetstagarinflytande, som i dag förbereds för det privata näringslivet, måste följas av motsvarande åtgärder för de statliga och kommunala områdena.

Jag skulle vilja gå så långt som att säga att om ett sådant samarbete hade funnits med de anställda på den kommunaloch landstingskommunala sidan skulle man ha förebyggt många av de misstag som så ofta figurerar i pressen när det gäller utbyggnaden av den samhälleliga verksamheten. Verksamheten skulle också fungera både bättre och billigare. Som ordförande och som personalombud för en facklig sektion inom Kommunalettan i Stockholm med ca 1 200 medlemmar — hela avdelningen omfattar 20 000 medlemmar — och med ett tjugoårigt aktivt fackligt engagemang med fackliga förtroendeuppdrag tror jag mig veta en hel del om hur de anställda i kommuner och landsting upplever sin arbetssituation. Jag känner till deras missnöje med att dagligen konfronteras med byråkratin och de ansvarigas ovilja att lyssna på dem som är engagerade ute på fältet. Jag vet hur man ofta får höra att det inte finns pengar ens till ur skyddssynpunkt nödvändiga förbättringar eller till enkla anordningar, som skulle underlätta deras arbete. Samtidigt kan man konstatera att andra lokaler utrustas med de mest moderna redskap och maskiner — lokaler som sedan står oanvända, då man inte anser sig ha råd med den personal som erfordras för driften. Kommunernas ekonomi torde inte bli bättre efter det beslut som fattats här i dag och efter den frivilliga begränsning av skattehöjningen som godtagits av kommunerna. Att detta går ut över de anställda har vi redan erfarenhet av. Under sken av sparsamhet lämnas arbeten ut på entreprenad. Att detta går ut över de anställdas levnadsförhållanden tar man ingen notis om. Att alla privata företag arbetar med utgångspunkt i vinstintressen tycks man också glömma bort. Kommunalarbetareförbundet som gjort en utredning av entreprenadfrågan har kunnat konstatera, att det i inget fall har kunnat bevisas att utlämning av arbeten på entreprenad blivit billigare för kommunen. Ett arbetsområde där det blir allt vanligare att arbeten utlämnas på entreprenad är städområdet, där städerskor med sänkta löner får betala kommunernas eventuella besparingar. Att sedan de privata städbolagen kan ha en utdelning av över 40 procent visar, att pengarna går till aktieägarna i stället för till rimlig lön åt städerskorna. Det finns många exempel på hur kommuner och landsting agerar som arbetsgivare. Jag skall inte ta upp flera exempel här, utan jag skall nöja mig med detta. Kommunalarbetareförbundet har gjort en sammanställning av pressklipp, som i samtliga fall visar hur den fackliga organisationen varit engagerad för sina medlemmar mot kommuner och landsting. Jag skall inte läsa upp dessa pressklipp, även om det kunde vara frestande, då riksdagen till stor del består av kommunaloch landstingspolitiker. Mycket av det som här förekommer kunde lösas i samförstånd, om representation för de anställda fanns i nämnder och styrelser.

Jag tror att de anställda känner lika stort ansvar som de politiskt valda representanterna i dessa nämnder, och man skall inte ha en förutfattad mening om deras sätt att handlägga de frågor som kan komma upp. Med detta yrkar jag bifall till vår motion nr 1704, som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 31, om lag om närvarorätt med utelämnande av 2 8.

Herr talman! Den debatt som förekommit gör det nödvändigt för mig att säga några ord i denna fråga. Jag vill först framhålla att socialdemokratin har den uppfattningen att en fördjupad företagsdemokrati är ett väsentligt medel när det gäller att uppnå bättre förhållanden för de anställda liksom också när det gäller att tillgodogöra sig de anställdas kunskaper och erfarenheter och därigenom säkerställa ett gott arbetsresultat. Det finns enligt vår mening ingen anledning att anta att den kommunala verksamheten i detta avseende Nr 95 skulle utgöra något undantag. Det bör sålunda vara ett starkt intresse Onsdagen den både från allmän synpunkt och från arbetstagarsynpunkt att den strävan 31 maj 1972 till fördjupad företagsdemokrati som pågår inom arbetslivet i övrigt också — kommer att omfatta den kommunala verksamheten. Närvarorätt vid Jag behöver inte understryka att vi i detta sammanhang stöter på sammanträde med särskilda problem, som inte har någon direkt motsvarighet inom enskild kommunal eller verksamhet och som i viss mån också skiljer sig från de svårigheter som landstingskommuuppkommer när det gäller att tillgodose motsvarande intressen inom nal nämnd statsförvaltningen. Låt mig alltså på den punkten slå fast att det inte är syftet, vare sig med propositionen som föreligger till behandling eller med de utredningsdirektiv som den kommunala demokratiutredningen har fått, att rubba vårt politiska system och att införa något slags korporativ beslutsordning iden kommunala verksamheten. Vad jag tycker att de som talat hitintills från reservanternas sida har förbisett i det här sammanhanget är att redan nu förekommer en försöksverksamhet i former som man har kommit överens om på den kommunala sidan. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till innebär bara att den försöksverksamheten kan genomföras under litet mera praktiska former än som varit möjligt hittills. Vi tycker i likhet med vad som framförts från den kommunala sidan — inte bara från Kommunalarbetareförbundet utan också från kommunförbunden — att det är opraktiskt att man skall för att kunna bedriva den här försöksverksamheten få lov att fatta beslut från sammanträde till sammanträde om den närvarorätt som verksamheten är baserad på. Vi tycker också, som Hilding Johansson tidigare har sagt, att det är litet orimligt att en enstaka ledamot i kommunfullmäktige skall kunna förhindra att en kommun bedriver försöksverksamhet inom ramen för vad som har rekommenderats av bl.a. kommunförbunden.

Då tycker jag att det borde ligga i linje med ett sådant uttalande att vi också från riksdagens sida försöker att bereda möjligheter för kommunerna att bedriva denna verksamhet. Varför då det här dispensförfarandet, som å andra sidan har angripits av ett par reservanter? Ja, är vi överens om att vissa frågor av allmändemokratiska skäl måste bli föremål för närmare utredning, så är det väl inte rimligt att vi innan resultatet av den utredningen föreligger generellt slopar de lagbestämmelser som kringgärdar närvarorätten.

På samma sätt menar vi att det är rätt rimligt att det dispensförfarande som vi här föreslår kan få användas på det sättet att vi med hjälp av dispensförfarandet håller försöksverksamheten inom de ramar som man på den kommunala sidan kan bli överens om att dra upp för verksamheten. Gången blir ju den att kommunerna gör framställningar, som remitteras till de centrala råden, vilka för den kommunala sidans räkning får betraktas som huvudmän för försöksverksamheten. Det blir alltså med vägledning av de yttranden som kommer från de centrala råden som Kungl. Maj:t sedan får ta ställning till i vilken mån försöksverksamhet skall medges. Jag upplever vad som sägs av reservanterna som ett cirkelresonemang. De säger att det är konstigt att man inte redan i anslutning till den här propositionen närmare har angivit vad försöksverksamheten skall innehålla. Situationen är ju den att vi behöver försöksverksamheten för att närmare få belyst vad den här typen av fördjupad företagsdemokrati skall få röra sig inom för arbetsområden, bl.a. med hänsyn till att den inte skall kollidera med det politiska system som vi arbetar med. Dispensförfarandet är sålunda inte ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, som centerpartiet har fått ihop det till, utan en garanti för att försöksverksamheten med fördjupad företagsdemokrati bedrives i de former som kommunförbunden som målsmän för denna verksamhet är beredda att sanktionera. Lika litet är självfallet möjligheten att enligt lagförslaget begränsa närvarorätten till ärenden av visst slag ett uttryck för misstro mot de anställda. Det finns frågor i den kommunala verksamheten som exempelvis uteslutande berör enskilda medborgares privatliv. Jag är övertygad om att även arbetstagarnas organisationer önskar undanta ärenden av sådant slag i samband med närvarorätten. Därför bör möjlighet härtill finnas i lagstiftningen. Vad till slut handläggningen beträffar har det påståtts att vi inte haft kontakt med kommunförbunden i detta sammanhang. Vi har självklart haft kontakt med kommunförbunden. Det har vi i alla frågor av denna karaktär. Dessutom har kommunförbunden avlämnat remissyttranden i anslutning till den motion som behandlas i detta sammanhang. Kommunförbundens remissyttranden är utomordentligt positiva till just den uppläggning som propositionen redovisar. Svenska landstingsförbundet säger att erfarenheten av den hittillsvarande försöksverksamheten talar för att legala förutsättningar skapas för de landsting, som deltar i försöksverksamheten, att besluta om adjungering av arbetstagarrepresentant för en längre tidsperiod. Förbundet anser vidare att beslut härom bör kunna fattas genom majoritetsbeslut. Exakt alltså detsamma som vi föreslår i denna proposition. Kommunförbundet hänvisar i sitt remissvar över motionen till att denna diskussion aktualiserats genom ett utredningsarbete inom civildepartementet. När det sedan gäller varför propositionen kommit så sent kan jag redovisa att just svårigheten att driva försöksverksamheten har i mycket högre grad än tidigare framhållits från Svenska kommunalarbetareförbundets sida så sent som i en framställning den 28 mars. Vi har från regeringens sida givetvis all respekt för den arbetsordning i riksdagen som skall gälla i sådana här sammanhang. Ä andra sidan är vi medvetna om att riksdagen i frågor som man ansett det angeläget att få avgöra så tidigt som möjligt kunnat överse med att en proposition blivit framlagd efter propositionstidens utgång. När vi diskuterade den här frågan bedömde vi det som utomordentligt angeläget att försöksverksamheten kunde komma till stånd under rimliga former så snart som möjligt. Jag vill alltså påstå att det förhållandet att propositionen är framlagd vid en sen tidpunkt inte skall uppfattas som en nonchalans mot riksdagen utan som att vi ville erbjuda riksdagen möjligheten att redan i vår fatta ett beslut i denna fråga. Glädjande nog har det visat sig att majoriteten av utskottets ledamöter delar regeringens bedömning om angelägenheten härav.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist ironiserade över att vi beträffande dispensregeln för ett cirkelresonemang. Han sade t.ex. att man inte velat göra något intrång i den kommunla självbestämmanderätten utan att man tvärtom genom detta ville garantera en riktig försöksverksamhet. Jag tror, herr statsråd, att om man hade följt de riktlinjer som vi har angivit i motionen och som jag har försökt tolka i kammaren skulle man ha fått ut mera av försöksverksamheten. Eftersom regeringen ämnar remittera framställningarna till de centrala råden finner jag anledning att säga att kommunerna och landstingen lika väl hade kunnat remittera ärendena dit. Jag vill också fråga statsrådet: Kan det tänkas bli avslag i relativt många fall för kommuner som begär att få sätta i gång försöksverksamhet? Jag tror att regeringen intar en ganska orimlig position om den nekar kommuner att lägga upp verksamheten efter de riktlinjer som de centrala råden rekommenderar för att bedriva försöksverksamhet. Jag vill erinra om att inte alla reservanter har bortsett från att försöksverksamhet pågår. Jag försökte i mitt anförande klarlägga att sådan pågår och att det hade gått att få ut mer av den om man hade följt de riktlinjer som inte minst vi har rekommenderat. Till sist, herr talman, vill jag erinra om att då Kommunförbundet senast hade att ta ställning till dessa frågor i anslutning till en motion sade Kommunförbundet endast att eftersom dessa frågor är aktualiserade på annat sätt ville man inte avge något speciellt yttrande.
Herr talman! Vi känner väl till att det pågår en försöksverksamhet på detta område. Innebörden av propositionen på denna punkt är ju att försöksverksamheten skall ställas under kontroll av regeringen. Det är alltså ett exempel på en centralisering. Regeringens syfte med denna bestämmelse är ju antingen att man skall ändra kommunernas önskemål — och då innebär det en ökad styrning av kommunerna från regeringens sida — eller också att man inte skall göra ändringar i kommunernas framställningar, och då behövs inte denna bestämmelse. Det förefaller som om statsrådet Lundkvist också är ganska duktig på cirkelresonemang.
Herr talman! Statsrådet säger att det inte alls är fråga om något korporativt inflytande i de beslutande församlingarna. Men det är väl just vad det är. Det varnar grundlagberedningen särskilt för när den skriver: En utveckling i riktning mot ett korporativt system är inte förenlig med den grundläggande principen att de beslutande organen skall sammansättas genom val med allmän och lika rösträtt. Herr Boo har redan bemött talet om cirkelresonemanget, och jag vill beträffande det endast säga att vår väsentliga ståndpunkt är den att principfrågan är viktig och att beslut i den måste föregå all sådan försöksverksamhet. Här hjälper det inte att anföra praktiska skäl. Hur långt skall man gå för att av praktiska skäl mjuka upp den bestående ordningen? Hur långt som helst? Vår opposition är inte alls uttryck för någon misstro mot de anställda, men vi menar att det finns ett forum där deras ärenden kan bli behandlade, och det skall man utnyttja. Kommunförbundet har fått yttra sig om herr Karlssons i Huskvarna motion, men i det yttrande som avgivits rekommenderas bara en utredning av dessa frågor och ingenting annat. För övrigt, herr statsråd, har det framkommit rätt klara belägg för att Kommunförbundet på en rad punkter är mycket kritiskt mot denna proposition.
Herr talman! Vi har givetvis haft andra kontakter med kommunförbunden än bara den kontakt som tagit sig uttryck i det remissyttrande som har avlevererats i anledning av den här motionen. Vi har fått ett mycket starkt intryck av att även kommunförbunden insett att dessa frågor är allvarliga och komplicerade och att det är svårt att lösa dem på ett riktigt sätt. Att regeringen också anser det, kommer till uttryck i de direktiv som vi har givit utredningen om den kommunala demokratin. I frågan om på vilket sätt vi bäst skall främja förutsättningarna för försöksverksamhet har vi uppfattat det så att de centrala råden är målsmän för försöksverksamheten och alltså representanterar kommunernas intressen i dessa sammanhang. Jag har uppfattat det så, att man i kommunförbunden har ett intresse av att hålla försöksverksamheten inom ramen för vad de centrala råden kan bli överens om.

Herr talman! När man hörde statsrådet Lundkvist i hans första inlägg fick man intrycket att det närmast var en ynnest gentemot riksdagen att propositionen hade kommit så sent, efter den i grundlagen stadgade tiden. Den enda ynnest riksdagen kan begära i fråga om propositioner är att de kommer så tidigt som möjligt. Däremot har riksdagen ingen anledning att begära att en proposition skall komma inom grundlagsenlig tid. Det skall helt enkelt ske så i alla fall.
Herr talman! Som tidigare ledamot av konstitutionsutskottet har jag upplevt att vi håller väldigt hårt på de här reglerna, och det skall vi naturligtvis göra. Men jag har också haft ett intryck av att riksdagsledamöterna, om det gäller en fråga som uppfattas som angelägen, är beredda att försöka främja en så snabb handläggning som möjligt av frågan. Och just av det skälet ville vi, som jag uttryckte saken, bereda riksdagen möjlighet att ta ställning till den här frågan redan under vårsessionen, och det var det som fick oss att, trots att det var efter propositionstidens utgång, lägga fram propositionen. Uppenbarligen har, som jag tidigare sagt, majoriteten i utskottet ansett att det kunde vara motiverat att göra så.

Herr talman! De beslut beträffande skatterna som riksdagen i dag fattat innebär en försvagning av finanspolitiken. För år räknat uppstår ett nettoinkomstbortfall för staten på en halv miljard kronor. Sett ur de synpunkter som finansutskottet har att bevaka är det enligt min mening — och här talar jag endast för mig själv, även om jag hoppas att utskottets övriga ledamöter delar denna uppfattning — viktigt att den ekonomiska politiken inte försvagas under 1973 för att undvika tendenser till överhettning inom ekonomin. Skulle tecken härtill visa sig måste den ekonomiska politiken stramas åt i tid. Detta är något som måste beaktas såväl vid den fortsatta utformningen av penningpolitiken som vid uppläggningen av budgeten för 1973/74. För ordningens skull, herr talman, vill jag också konstatera att den justering av inkomstberäkningen i riksstaten på 350 miljoner kronor, som utskottet tidigare verkställt, inte innebär något reellt tillskott till statsinkomsterna. Pengarna från arbetsgivaravgiften flyter in oberoende av till vilket belopp de uppskattas i riksstaten. I detta sammanhang vill jag begränsa mitt yrkande till de ändringar som är nödvändiga i finansutskottets betänkande nr 30 angående statsregleringen — ändringar som är en följd av de beslut som riksdagen i dag fattat och som avviker från skatteutskottets förslag. Jag gör dessa yrkanden med stöd av det bemyndigande som finansutskottet givit mig vid betänkandets justering.

Herr talman! Med anledning av att herr Ekström i inledningen av sitt anförande gjorde vissa påpekanden beträffande försvagningen av budgeten vill jag nämna att avsikten var att vi skulle undvika att hålla ett 93 speciellt sammanträde inom finansutskottet. Därför kom det något överraskande att detta meddelande nu ges annan form än endast en uppgift angående de ändrade siffrorna. Jag har bara velat markera detta.

Herr talman! Under de debatter som hållits rörande finanspolitiken tidigare har jag ställt mig litet undrande till de reservationer som de borgerliga partierna gemensamt har avgivit till våra betänkanden.

Jo, följande: ”När det gäller finanspolitiken innebär det i statsverkspropositionen framlagda budgetförslaget en viss förskjutning i åtstramande riktning i förhållande till innevarande budgetår. Detta måste enligt utskottets uppfattning anses vara en riktig åtgärd.” Jag noterar alltså att vi har varit överens på den punkten i finansutskottet.

Herr talman! Jag hemställer att det i andra stycket på sjunde raden angivna beloppet om 56 547 071 000 kronor utbytes mot 56 397 071 000 och att det på åttonde raden angivna beloppet om 3 194 995 000 kronor utbytes mot 3 344 995 000 kronor.

Herr talman! Jag hemställer att det på s. 8 sista raden angivna beloppet om 54 707 945 000 kronor utbytes mot 54 557 945 000 kronor och det på s. 9 första raden angivna beloppet om 726 720 000 kronor utbytes mot 576 720 000 kronor.

Herr talman! Jag hemställer att det i andra stycket på andra raden angivna. beloppet om 54707 945 000 kronor utbytes mot 54 557 945 000 kronor och det i samma stycke på tredje raden angivna beloppet om 2 586 031 000 kronor utbytes mot 2 436 031 000 kronor.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren måtte besluta att — sedan riksstat för budgetåret 1972/73 av den lydelse som framgår av utskottets förslag med däri av kammaren beslutade ändringar blivit upprättad — densamma, försedd med talmannens underskrift, överlämnas till Kungl. Maj:t.
Ärade kammarledamöter! Det torde vara en överloppsgärning att vid detta tillfälle lämna en mera ingående redogörelse för arbetet vid den vårsession som nu avslutas. Jag vill bara konstatera att det varit en intensiv och arbetsfylld tid, som ställt stora krav på kammarens ledamöter. Med beaktande av de riktlinjer som organisationsutredningen angav inför övergången till enkammarriksdagen beslutade talmanskonferensen vid sessionens början att särskilda åtgärder skulle vidtas för att minska antalet kvällsplena. Arbetet har planerats i enlighet härmed och resultatet har blivit att antalet kvällsplena minskat från 25 under vårsessionen 1971 till 17 under denna session trots att den totala plenitiden ökat. En ofrånkomlig följd av denna uppläggning av arbetet har självfallet blivit att antalet plenitimmar på dagtid blivit större. Fördelningen av kammarens arbetstid måste ägnas fortsatt uppmärksamhet, likaså frågan hur ärendena skall kunna fördelas jämnare över hela sessionen så att arbetsbördan inte blir alltför stor under slutskedet. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för värdefulla insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till vice talmännen ber jag få framföra ett tack för god hjälp och gott samarbete. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare, kanslipersonalen, stenograferna och vaktmästarkåren för deras skickliga och betydelse fulla arbetsinsatser. Nr 95 Till slut önskar jag kammarens ärade ledamöter och personal en skön Onsdagen den och angenäm sommar med tillfällen till rekreation och avkoppling så att — 31] maj 1972 vi kan mötas vid höstriksdagen med friska krafter. OS Jag förklarar 1972 års vårsession avslutad.